Herr talman! Vi tycks vara tämligen överens om den del av diskussionen som gäller kärnvapen och kontroll av klyvbart material.

När det gäller övriga frågor som berörs i debatten — framför allt den del som gäller herr Bohmans frågor om den europeiska säkerhetskonferensen — vet jag inte om vi är helt eniga. Jag vill erinra herr Bohman om att vi från svensk sida, redan i Helsingfors och i samband med tillkomsten av den europeiska säkerhetskonferensen, varnade för föreställningar om att det skulle bli snabba och revolutionerande resultat. Utrikesminister Krister Wickman klargjorde det. Vi var medvetna om att det måste bli svårt för de europeiska staterna att komma överens i dessa för Europa vitala framtidsfrågor och att det kunde ta tid. Jag medger att det har tagit längre tid än vi räknat med, och jag kan dela herr Bohmans uppfattning om tidsschemat. Det kan dröja ända fram till våren innan vi blir färdiga ehuru de senaste veckornas arbete i Genéve möjligen tyder på att det kan gå snabbare. Alla är medvetna om risken för ett miss — Nr 127 lyckande, och ett misslyckande i förhandlingarna i Geneve skulle komma Fredagen den att betraktas som ett avbrytande av avspänningspolitiken i Europa. Ing 22 november 1974 endera sidan önskar detta. Faändbntre——— Jag är också glad över att herr Bohman realistiskt inser att det är Ang. säkerhetsoch omöjligt i den här etappen av ESK:s verksamhet tänka sig stora för — nedrustningsfrågorändringar av samhällssystemen i öst. Förväntningarna från väst om att — na nå stora resultat i korg 3 finns fortfarande. Man försöker i varje fall att i förhandlingarna få överenskommelser om ett omfattande informationsutbyte och möjligheter för idéerna att passera över gränserna från väst till öst och från öst till väst. Men jag tror att det är realistiskt att räkna med att resultaten i korg 3 blir begränsade. Där vi från svensk sida försöker satsa hårdast på, utöver mesta möjliga informationsoch kulturutbyte, är de frågor som har med återförening av t.ex. familjer att göra. Vidare verkar vi tillsammans med de andra alliansfria staterna för att åstadkomma en uppmjukning av de nästan totala hindren för resor mellan öst och väst. Vi försöker i denna etapp få fram sådana praktiska resultat och satsar självfallet på en fortsättning av den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen. Vi räknar med att det efter denna andra etapp skall finnas möjligheter att fortsättningsvis verka för att vinna större förståelse för de synpunkter från väst som Sverige naturligtvis i de här sammanhangen också står bakom. Sedan måste jag säga när det gäller herr Bohmans resonemang om den s.k. nya doktrinen i svensk utrikespolitik — som han kallade det —- att jag blev förvånad i varje fall över det sätt varpå herr Bohman citerar mitt tal i Malmö på FN-dagen. Varför tar han bara fram ett par meningar i ett tal då han i några stycken nedanför detta kan få en klar uppfattning om vad det är vi menar? Vi säger att de båda supermakterna i dag på många områden garanterar freden, och detta är bra. Alla vet att den makt och det inflytande och framför allt de vapenresurser de båda supermakterna har gör detta möjligt. Detta har vi inte förnekat, utan det ligger naturligtvis i fredens intresse.

Avspänningspolitiken är ofullständig så länge den inte angriper grundläggande politiska problem som skapar lokala spänningar och konflikter. Varför kom Mellersta Östernkriget i oktober 1973? Supermakterna hade garanterat fred från 1967 till 1973. Arabsidan fick inte någon lösning på sina problem trots FN:s beslut och trots resolution 242. De båda supermakterna höll freden i området, men någon lösning av konflikten mellan Israel och arabstaterna kom inte till stånd. Arabstaterna fann då ingen annan väg till nya förhandlingar än nya krigshandlingar. Inga grundläggande problem löstes under mellantiden, och jag tycker det är rimligt att supermakterna, om de garanterar freden, inte skapar ett statiskt tillstånd i världen.

Att Sverige alltid har kämpat för småstaternas rätt mot de stora staterna är ingen ny politik, och jag hoppas att svensk utrikespolitik även i fortsättningen skall hävda de små staternas rätt mot de stora.

Herr talman! Jag skall i det här sammanhanget inte ta upp herr Takmans anförande till bemötande. Jag skall bara beröra vad utrikesministern sade till mig. Det är riktigt att man inte väntade sig så mycket av ESK-förhandlingarna när de började. Men det är också klart att när Helsingforsrundan var slut hade förväntningarna om vad som sedan skulle ske blivit betydligt mera optimistiska. I dag har vi betydligt större anledning att se med pessimism på vad som inträffat än vad vi hade förut. Att arbetet det oaktat skall fortsätta är klart. Att ett totalt stopp skulle innebära ett bakslag för avspänningssträvandena i Europa är alldeles obestridligt. Vad jag bl.a. åsyftat i mitt anförande är att peka på att även om förhandlingarna leder till resultat, sannolikt ett magert sådant, skall man inte gå och tro att man därmed åstadkommit verklig avspänning i Europa. Man har tagit ett litet, litet steg framåt, men den verkliga avspänningen som vi alla eftersträvar, och som garanterar en fredlig samexistens i Europa, når vi inte med mindre än att vi kan skapa en fri och fredlig samexistens även inom de berörda staterna. Vad jag ville driva fram med mitt anförande var alltså ett instämmande från utrikesministern om att avspänningsbegreppet och säkerhetsbegreppet har vidare aspekter än de rent formella och kortsiktiga, att däri på sikt också måste innefattas rätt för folken till full rörelsefrihet, garantier för de mänskliga rättigheterna. Det var den innebörden av säkerhetsoch avspänningsbegreppet som jag hade hoppats att utrikesministern skulle vara beredd att ansluta sig till. Jag tycker inte att man kan ta hans svar som uttryck för en sådan anslutning. Sedan frågan om den s.k. nya doktrinen. Ja visst innebär supermakternas maktbalans, samförstånd och agerande över huvud taget problem för de små nationerna. Det har jag ingalunda bestridit. Jag har själv pekat på en aspekt som kan inge oro för vår säkerhetspolitik. Men vad jag har vänt mig emot har varit den nya doktrin som har hävdats under det senaste året och som har gått ut på att de svenska talesmännen för vår utrikespolitik i varje sammanhang starkt har skjutit in sig på att den här avspänningspolitiken innebär en fara, ett hot för de små nationerna. Man har starkt ensidigt framhållit just den aspekten och skjutit undan de andra, de positiva. Genom att man i varenda anförande — ta t.ex. statsrådet Lidboms anförande i FN för en tid sedan — så kategoriskt skjutit in sig på de negativa aspekterna av stormaktssamarbetet samtidigt som man bara hållit dörren på glänt för de positiva, så har man skapat ett tvekluvet intryck av vad Sverige egentligen menar och står för. Det är en väldig skillnad mellan den här nya doktrinens förkunnelse Nr 127 och den utomordentligt klarläggande analys som Torsten Nilsson gjorde Fredagen den på Paasikivisamfundet i det tal jag citerade och i vilket man verkligen 22 november 1974 benade ut hur en oberoende svensk alliansfri utrikespolitik skulle ut= = formas, där man från fall till fall gjorde sina ställningstaganden, och = Ang. säkerhetsoch där man utan varje tvekan bekände sin nära samhörighet med den de = nedrustningsfrågormokratiska världen. na Det är i dessa hänseenden som det har skett en glidning, som det brukar heta. Och osäkerheten om vad Sverige egentligen menar har skapat bekymmer på många håll.

Det är den frågan som jag tycker det finns anledning att ställa. Jag fick inget svar på den från utrikesministern. Därför upprepar jag den: Äger fortfarande de synpunkter på svensk utrikespolitik som Torsten Nilsson framförde på Paasikivisamfundet full och hel tillämpighet?

Herr talman! När det gäller den europeiska säkerhetskonferensen — det är riktigt att jag inte tog upp det i mitt tidigare anförande — finns det självfallet ett sammanhang mellan avspänningen och hur det framtida Europa kommer att gestalta sig. Jag höll mig till den aktuella situationen, om vad som händer med den fas av ett europeiskt samarbete som vi nu är inne i och som naturligtvis inte begränsas till åren 1972-1974, utan som bara befinner sig i ett inledande stadium. Om det endast blir ett magert resultat, vilket vi väl får räkna med att den andra fasen måste betecknas som -— i varje fall blir det inte ett särskilt lysande resultat — så är det ur avspänningssynpunkt bättre än att konferensen bryter samman och det inte blir något resultat alls, vilket skulle vara ett hot mot avspänningen. Så bedömer jag det i den aktuella situationen, men jag är ense med herr Bohman om att det för framtiden är självklart att vi som tillhör demokratierna i Europa gärna vill att medborgarna i länderna i öst också skall få samma möjligheter till en fri tillvaro i alla avseenden. Att det på sikt skulle påverka möjligheterna till fred i Europa och i världen, det tror jag. Vi skall arbeta för det, men vi skall inte inbilla oss att vi uppnår det resultatet genom den andra fasen av den europeiska säkerhetskonferensen. Det är bättre med en mager förlikning än en fet process, kanske man kan säga. Herr Bohman ställde en direkt fråga till mig om det tal som Torsten Nilsson höll i Helsingfors. Det talet står jag helt bakom. Jag har en 105 känsla av att herr Bohman blandar ihop två saker. Vår samhörighet med den demokratiska världen behöver vi ju inte diskutera. Där har väl ingenting hänt i den svenska utrikespolitiken.

Jag tror det är viktigt att ett fritt land som Sverige vågar säga detta.

Vi vill att de mer än nu förankrar sin aktivitet hos de internationella organen och FN. Jag kan inte finna att det är någon felaktig svensk utrikespolitik och jag kan framför allt inte finna att det är någon ny svensk utrikespolitik.

Herr talman! Om avspänningsbegreppets reella innebörd är vi nu tydligen i stort sett överens, även om det var svårt att få klart för sig vad utrikesministern egentligen menade. Utrikesministern säger sig ha svårt att förstå min hänvisning till Torsten Nilssons anförande och framför allt till vad denne yttrat om Sveriges samhörighet med det demokratiska lägret. Men vi får inte glömma bort att alla demokratiska stater i dag har en fri marknadshushållning, det som med vanligt förenklat språkbruk brukar kallas för kapitalism. Om man ensidigt angriper det systemet angriper man också demokratier som företräder det systemet. Vad jag framför allt har reagerat mot är den slarvighet i tanken, i analysen och också i framförandet med vilken den här nya doktrinen ofta presenterats. För att ge ett exempel vill jag återge något av vad statsrådet Lidbom sade inför FN:s generalförsamlings tredje kommitté: ”Den ekonomiska imperialismen är i hög grad knuten till stormakterna i den industrialiserade världen, men den är också mycket nära lierad med det privata kapitalet och de multinationella företagens verksamhet. —-—-- Små stater under utveckling beror för sin framtid av främmande kapital. Det kapitalet erbjuds ofta av de stora multinationella bolagen. --- På ett eller annat sätt kommer framtiden otvivelaktigt att planeras, men frågan är: av vem? Detta är en fråga som varje stat måste ställa sig. Skall nationerna planera efter människornas behov? Eller Nr 127 skall de överlåta planeringen åt de jättekonglomerat som de största mul Fredagen den tinationella företagen representerar? Enligt min mening kan det bara fin 22 november 1974 nas ett svar på den frågan. Vi måste alltid först och främst ta hänsyn = till det allmännas intressen och inte till den privata vinsten. ---De = Ang. säkerhetsoch två stormakterna säger sig ha ett särskilt ansvar för freden. I kraft av — nedrustningsfrågordet ansvaret anser de sig ibland ha rätt att lägga sig i politiken i vilket — na land som helst i varje hörn av världen. Den avspänning mellan stormakterna som f.n. råder hälsar vi med tillfredsställelse. Men risken är att stormakterna betraktar varje genomgripande förändring som hot mot lugn och ordning. Därför finns det i avspänningen ett konservativt element, som tenderar att bevara status quo — — —.” Kan någon uttrycka sig mera slarvigt än vad herr Lidbom här gjort? Jag undrar om utrikesministern Sven Andersson verkligen har läst igenom anförandet innan det hölls. Det företer en brist på logisk skärpa och klarhet som är utomordentligt förvånande. Jag tycker att utrikesministern själv i sitt försvar för den nya doktrinen gjorde sig skyldig till den dualism som jag här kritiserat. Supermakterna skall inte lägga sig i lösandet av konflikter. Men de skall när det gäller Mellersta Östern och Cypern göra mycket mera än vad de hittills gjort. De skall angripa även de grundläggande sociala och ekonomiska problemen ty blott därigenom kan de åstadkomma en lösning även av de rådande militära motsättningarna, hette det ju. Utrikesministern kritiserade alltså stormakterna för att de inte har gått mycket längre än vad de gjort där ute. Då skulle de ha nått en lösning, menade han. Men hur hänger detta egentligen ihop med den samtidigt framförda icke-inblandningsteorin? Jag står inte här och försvarar stormakterna eller supermakterna. Tvärtom. Vad jag kritiserar är den brist på logik och skärpa som — av skäl vilka jag inte vill gå in på — har kommit att karakterisera det senaste årets svenska utrikespolitiska deklarationer, vilka bryter så kapitalt med de uttalanden som Torsten Nilsson och naturligtvis tidigare Östen Undén gjorde.
Herr talman! Jag tror att herr Bohman har fel när han talar om förändringar i den svenska politiken. Det är förändringar i det internationella läget. De problem som vi diskuterar här var inte aktuella på samma sätt när utrikesministern hette Torsten Nilsson, inte ens när utrikesministern hette Krister Wickman.

Stats 107 rådet Lidbom påpekar att de många tidigare kolonierna, som är fria nu, i sin ekonomi ändå är bundna av bl.a. de multinationella företagen från det gamla moderlandet. Det går nog att ta fram åtskilliga exempel på inte minst detta förhållande. Och det gäller inte bara de amerikanska multinationella företagen utan i hög grad de europeiska från de gamla europeiska kolonialmakterna. Jag tror inte det är slarvighet i tankegångarna, som herr Bohman påstår, utan jag tror att det är en ganska konsekvent genomförd argumentering, naturligtvis för att påvisa dessa ekonomiska intressen som finns genom de multinationella företagen. När det gäller stormakternas agerande i Mellersta Östern säger vi bådeoch, dvs. att stormakterna genom att förse dessa områden med praktiskt taget alla de vapen som finns där och ytterligare öka på vapenlagren tagit på sig ett ansvar som i första hand är stormakternas. Därför är det naturligt att de skall försöka återställa freden.

Jag kan inte se att det är dualism.

Herr talman! Den här debatten har som bakgrund en värld i oro, som redan har beskrivits. Situationen i Mellanöstern balanserar återigen på randen av krig. De ekonomiska svårigheterna i oljekrisens spår drabbar land efter land. En halv miljard människor i u-länderna svälter, tiotusentals dör varje dag. Många av de oroshärdar som försvunnit från tidningarnas första-sidor har fördenskull inte upphört att vara problem. USA:s trupper har lämnat Vietnam, men vietnameserna har inte fått någon fred. Om Laos och Cambodja skrivs det inte heller särskilt mycket längre, men vore det människornas ofrihet och nöd som räknades borde vi självfallet intressera oss för dessa länder lika mycket som tidigare. Ändå borde det egentligen inte — för att anknyta till den debatt som utrikesministern och herr Bohman nyss fört — vara oron som sådan som oroar oss. Det är dess orsaker som måste vara det viktigaste. Det är klart att en stabil värld är bättre än en instabil värld. Men jag kan inte anse att vi fördenskull skall ha status quo och lugn som enda mål. Det skulle betyda att vi motsatte oss också sådana förändringar som är nödvändiga för att fler skall få sin frihet, för att fler skall kunna äta sig mätta. Ändå är det just strävandet efter staus quo som i hög grad präglar stormakternas politik. USA och Sovjet har delat in områden av världen i intressezoner, inom vilka de anser sig ha rätt att vaka över en stabilitet som gagnar deras egna politiska och ekonomiska intressen. Det är de små nationernas och de ofria folkens protester mot de här Nr 127 anspråken från stormakternas sida som är bakgrund till de flesta av efter Fredagen den krigstidens konflikter. 22 november 1974 USA:s och Sovjets krav på hegemoni tar sig naturligtvis olika uttryck, = Den kommunistiska superdiktaturen har demokratin, den fria kritik — Ang. säkerhetsoch rätten, den enskildes frihet, som sin främsta fiende. nedrustningsfrågor Vi får en påminnelse om det den 10 december när Alexander Solna zjenitsyn kommer till Nobelfesten i Stockholm, förpassad från sitt hemland för att han vågat säga och skriva sådant som de styrande inte vill höra eller se och utan möjlighet att återvända. Behandlingen av Solzjenitsyn är sovjetsregeringens svar på frågan vad man menar med kulturell frihet och människors rätt att röra sig fritt. Hävdandet av dessa friheter är ett av målen för den avspänningspolitik som diskuteras vid den europeiska säkerhetskonferensen, som det redan talats om i den här debatten. Jag hoppas, herr talman, att det är tänkt som ett understatement när utrikesministern säger att förhandlingarna i den delen ”visat sig vara betydligt mer tidskrävande än någon förutsåg”. Sovjetsystemet kräver lydnad av sina medborgare, inte frihet att vara med och påverka sina egna livsbetingelser. Sovjets närmaste i det internationella umgänget är inte allierade, de är lydstater. Den amerikanska utrikespolitiken borde, om USA eftersträvade att leva upp till sina egna demokratiska traditioner, innebära att man bjöd kommunistdiktaturerna motstånd genom att stärka demokratin i andra delar av världen. Jag håller med herr Bohman om att demokratier skall slåss för demokrati. Men dess värre måste vi konstatera att vi har sett ganska litet av den sortens amerikansk utrikespolitik sedan andra världskriget. USA:s stöd till Israel är i dag en viktig garanti — kanske den viktigaste = för den judiska statens möjligheter till fortsatt existens. Men där det passat den amerikanska stormaktens strategiska intressen att stödja diktaturer och passivt åse eller aktivt medverka till demokratiers fall, tycks man inte ha tvekat. Den vacklande grekiska demokratin kunde ha räddats 1967 om USA valt att ge den sitt stöd. Men det var inte en demokratisk utpost i östra Medelhavet som blev det viktiga. Grekland blev viktigare som bas för den amerikanska medelhavsflottan. Kravet på militär stabilitet dominerade, då som nu, och för det målet framstod Giorgios Papadopolous” överstar som en bättre garant än Giorgios Papandreous vacklande centerunion. Att grekerna kunde gå till val för första gången på tio år i söndags, att kommunisterna kom till korta i det valet, att landet är kvar i den västerländska gemenskapen — ingenting av detta har de några andra kämpande demokratier att tacka för. Det är helt och hållet deras egen förtjänst. Det blev Cypernkrisen som utlöste den grekiska militärjuntans fall. På något sätt är detta lilla örike i östra Medelhavet ett av de mest tragiska exempel på stormaktsdiplomatins cyniska spel. Balnd strategerna i Wash 109 ington och Moskva, i Ankara och Aten var det tydligen ingen som kunde förstå att detta välplacerade basområde också var en nation där människor levde och verkade. För den stormakt, inom vars intresseområde Cypern råkat hamna, framstod president Makarios” försök att hävda sitt lands integritet som ett hot. En delning av ön med dess bara 600 000 invånare mellan två pålitliga NATO-allierade vore bättre för stabiliteten i området. Ett stort land som USA har rätt att slåss för sina nationella intressen, ett litet land som Cypern får finna sig i att andra bestämmer. Resultatet blev en tragedi. Motsättningarna mellan öns båda nationalitetsgrupper, som kanske kunde ha fått en lösning, har blivit definitiva. Mer än hälften av öns grekcypriotiska befolkning lever som flyktingar i sitt eget land. De saknar utkomstmöjligheter och har knappt tak över huvudet. Den turistnäring som var öns viktigaste inkomstkälla är slagen i spillror. Famagusta, Kyrenia och Limassol, till för mindre än ett år sedan populära turistmål, har förvandlats till spökstäder. En hel nation har krossats till smulor, för den internationella stabilitetens skull. Också i ett annat av USA:s intresseområden, Latinamerika, har kravet på politisk lag och ordning, sett ur Washingtons synvinkel, fordrat sina offer men aldrig lett till några framsteg — sett ur demokratins synvinkel. Allenderegimen blev inte gammal. Den gjorde många misstag, men ingav mer av hopp. Rädslan för förändring krävde att chilenarna skulle styras av en primitiv och brutal militärjunta. Många kanske tycker att detta är fåfäng kritik. Stormakterna rår vi inte på. Deras utrikespolitik har alltid styrts och kommer alltid att styras av deras egna nationella intressen, ideologiska och ekonomiska. Kritiken är ändå nödvändig. De storas utrikespolitik angår också de små, på samma sätt som vad de starka inom en nation gör angår de svaga. Att låta kritiken tystna är att underkasta sig. Dessutom -— och det kanske vi har anledning att påminna oss då och då — ingår också vi själva bland de starka, inte när det gäller superdiplomati, men när det gäller rikedom. De flesta länder är fattigare än Sverige. Vi har råd och möjligheter att förbruka tiofalt, ibland hundrafalt, mer av energi, livsmedel, naturresurser och andra förnödenheter än majoriteten av jordens befolkning. Vi har råd att ge ombonade bostäder, utbildning och sysselsättning åt alla. När de fattiga ländernas ekonomi krossas av höjda oljepriser, kan vi klara oss genom att ta bättre betalt för våra exportprodukter. Som välståndsland är Sverige en stormakt. Vi reagerar också mycket riktigt som en stormakt, dvs. vi tänker i första hand på oss själva, på våra egna intressen. Andras svält och svårigheter angår oss bara marginellt. " Vi vet t.ex. att de fattiga länderna just nu har ett extra biståndsbehov på uppskattningsvis 20 miljarder kronor. Men vi ger ingenting extra, Nr 127 vi ger inte ens vad vi lovat i högtidliga utfästelser. Fredagen den Sverige hade en ovanligt bra skörd i år. Vi fick ett spannmålsöverskott 22 november 1974 på 1,5 miljoner ton. Det är, som Gunnar Helén påpekade häromdagen, = lika mycket som Bangladeshs underskott genom översvämningarna. Ang. säkerhetsoch Men vi håller på vårt, precis som stormakterna. Vi säljer i första hand = nedrustningsfrågortill dem som kan betala. Några procent av vårt överflöd skänker vi bort = na under stor politisk pompa. När någon säger till vår regering att vi borde göra mera skyller den på att de andra rika också är snåla. Därför har FN-maskineriet gått i baklås, och den stora biståndsfond som diskuterades i New York i våras blir kanske inte av, i varje fall inte så snart som man hade tänkt sig. Det beror på att de stora industriländerna lurpassar på varandra, säger man från svenskt håll; och deltar själv med liv och lust i detta lurpassande. Från folkpartiets sida föreslog vi häromdagen i en motion att Sverige skulle ge 500 miljoner extra i bistånd till de hårdast drabbade länderna det här budgetåret. Den motionen fick vi inte väcka. Det ansågs inte finnas några formella möjligheter till det. Det fanns inte någon proposition att hänga upp den på, och att hänvisa till under riksdagen inträffad särskild händelse gick inte för sig.

Vad som är ”händelse av större vikt” bedöms så olika. Solidariteten har sina gränser och känslan för människovärde varierar med avståndet, också bland oss svenskar. Det är ingen ny iakttagelse, men det finns kanske anledning att påminna om den då och då, så att vi inte går omkring och tror oss vara mycket bättre än alla andra. Världens fattiga svälter trots att jorden flödar av resurser. Att åstadkomma en rättvis fördelning av de resurserna har alltid visat sig vara svårt; att använda dem till vapen har alltid legat desto närmare till hands. Närmare 1000 miljarder svenska kronor går just nu till militära ändamål, framgick det av utrikesministerns anförande nyss. I en FN-resolution proklamerades 1960-talet som det första utvecklingsårtiondet.

Kort sagt kommer årtiondet att bli ihågkommet för att kapprustningen under denna tid kännetecknades av en teknisk utveckling som tog sig så många former, att de blir för talrika att uppräknas.” Vad har då de nedrustningsåtgärder som utrikesministern nämnde i sitt anförande, och som han sade ”måste hållas levande utan att kravet på realism eftersätts” , lett till? Jo, till ett resultat rakt motsatt det avsedda, om man betänker att de förhandlingar som länge pågått i Genéve enligt den s.k. McCloy-Zorinöverenskommelsen skulle syfta till ”allmän och fullständig avrustning”. Upprustningen har aldrig i historien varit så enorm -— krigsperioderna icke undantagna - som under de senaste årtiondena. Och de regeringar å vilkas vägnar McCloy och Zorin utställde sitt högtidliga löfte om avrustning, Sovjet och USA, har gått i spetsen för denna upprustning. Visst kan vi säga att nedrustningsförhandlingarna lett till att det inte blev ännu värre än det har blivit, om vi vill se litet optimistiskt på saken, och det har vi för all del anledning att göra. Det är t.ex. riktigt som utrikesministern sade i sitt anförande, att ännu ingen av dem som undertecknat icke-spridningsavtalet anskaffat kärnladdningar eller kärnvapen i strid mot fördraget. Det är också viktigt att de stater som har kärnvapen och som undertecknat det partiella provstoppsavtalet därmed förbundit sig att avstå från kärnsprängningar ovan jord och under vatten. Det är också bra att stora delar av Latinamerika proklamerats som kärnvapenfri zon och att arbetet i Genéve för en tid sedan resulterade i en konvention som förbjuder användningen av s.k. bakteriologiska stridsmedel. Det är över huvud taget bra att man diskuterar nedrustning. Men den realism som utrikesministern påbjöd tvingar oss inse att resultatet blivit mycket magert. Icke-spridningsavtalet har inte hindrat världens totala kärnvapenarsenal att växa med kusligt höga tal när det gäller sprängkraft. Det har inte hindrat Kina och Frankrike från att bli medlemmar i den s.k. kärnvapenklubben, och Indiens kärnsprängning förra året må bevisas ha aldrig så fredliga avsikter. Faktum kvarstår att Indien, precis som herr Wijkman sade nyss, med denna kärnsprängning tagit ett jättekliv mot möjligheten att självt tillverka atomvapen och att man provocerat andra länder att följa efter. Utrikesministern har beskrivit hur Sverige på ett förtjänstfullt sätt — som jag tycker — tillsammans med många andra stater verkar för att hindra kärnvapnens spridning. Det sker genom att vi själva är med i icke-spridningsavtalet, genom att vi lägger restriktioner på vår export av utrustning för kärnreaktorer och genom att vi verkar för ett förbättrat skydd vid internationella transporter av reaktorbränsle. Man har också nu, som här har nämnts flera gånger, tagit upp den gamla tanken på en internationalisering av hela hanteringen av kärnreaktorbränsle. Men, herr talman, eftersom många viktiga länder avsiktligt har ställt sig utanför icke-spridningsavtalet och ett av dessa länder, Indien, nyligen t.o.m. har skaffat sig kärnladdningar, så måste man fråga sig om det — Nr 127 verkligen räcker med de hinder som man försöker lägga i vägen för kärn Fredagen den vapnens spridning. 22 november 1974 Inför den internationella konferens som i maj i Genéve skall granska I just icke-spridningsavtalet finns därför anledning att också fundera på Ang. säkerhetsoch vad som skulle kunna göras åt det egentliga problemet, dvs. orsakerna = nedrustningsfrågortill att en rad stater vill ha kvar möjligheten att skaffa kärnvapen. Det na finns, tycker jag, anledning att fundera på vad som skulle kunna åstadkommas t.ex. genom stöd åt tankar på större — och fler — kärnvapenfria zoner och kanske också genom stöd åt utfästelser från kärnvapenstater att inte sätta in atomvapen mot stater utan kärnvapen. Nedrustningssträvandena går ytterst ut på att göra vapen överflödiga. Det kan tyckas, som jag redan har sagt, vara en fåfäng strävan — och är det kanske också. Vad man hittills åstadkommit är väl egentligen bara överenskommelser om att inte använda vapen, vapenteknik och vapenexperiment som stormakterna funnit överflödiga för egen del men som man vill hindra andra att utnyttja. I den grymma värld vi tvingas leva i kanske de försök som pågår att i konventionernas form försöka framtvinga en utmönstring av de mest bestialiska resultaten av vapenforskningens landvinningar är väl så realistiska. Ambitionerna är inte höga. Vapen skall vara effektiva, men de skall inte vara mer effektiva än det militära syftet kräver. Vad man just nu arbetar med i FN och i Röda korsets regi och med energiskt deltagande från svensk sida är försök att förbjuda ”onödigtvis grymma och urskiljningslöst verkande” vapen eller vapensystem. Trampminor som inte bara försätter soldater ur stridbart skick genom benskador utan som konstruerats för att också kunna slita sönder underlivet hör hit. Kulbomber med så stor räckvidd att de gör det omöjligt att skona civila mål ingår i arsenalerna. Där finns också s.k. höghastighetsvapen, vars kulor sliter sig genom kroppen och inte bara gör ett hål. Napalm och andra brandbomber hör hit men också användningen av konventionella bomber i sådan omfattning att de åstadkommer eldstormar, som förstör allt i sin väg och dödar tiotusentals civila på de sätt som invånarna i tyska och japanska städer fick uppleva under andra världskriget. Hoppet om att de här försöken skall lyckas knyts naturligtvis till att de vapen man diskuterar med en på militärt håll generös term kallas ”onödiga”. Man accepterar från militärt håll att det går att föra krig även utan dessa vapen, förutsatt förstås att motsidan också avstår från dem. Från USA:s sida har intresset för förhandlingarna ökat sedan de drog sig tillbaka från Vietnam. Där hade man länge tillgång till ett utmärkt experimentalfält. Förmodligen är man också ganska nöjd med resultatet. Den sovjetiska attityden tycks ha ändrats i den andra riktningen efter Vietnamkrigets slut. Det är politiskt inte lika matnyttigt att tala om 113 dessa saker när udden mot den andra supermakten inte blir lika tydlig, när det man talar om lika väl kan vändas mot en själv. På det hela taget tycks dock en viss islossning ha inträffat. En expertkonferens i Luzern nyligen förde frågan några steg framåt, och just i dag väntas FN komma att anta en resolution som uppmanar regeringarna att åtminstone överväga förbud mot vissa i den här resolutionen närmare specificerade vapentyper. Den uppmaningen riktar sig också till Sverige. För det är inte bara andra länders vapen jag beskrivit — vi har själva många av dem. Regeringen har nyligen tillsatt en nämnd som skall göra en granskning av vad som döljer sig i de svenska vapenförråden. Jag hoppas, herr talman, att det leder till en utmönstring av de värsta hemskheterna. Vi behöver t.ex. inte stå i första ledet när det gäller att införa höghastighetsprojektiler. Vill vi hävda oss som internationellt samvete måste vi vara beredda att själva leva upp till de krav vi ställer på andra. Det gäller på det här området, och det är en lika motiverad uppmaning när det gäller att hindra den svält som drabbar fattigvärldens människor med samma grymhet som ett härjande krig.

Herr talman! Frågan om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är avgörande för krig eller fred i världen. Det finns alltså alla skäl för den svenska riksdagen att återigen debattera dessa viktiga frågor. Men debatt är en sak, verkligheten är en annan. Verkligheten är den att vi tyvärr har små möjligheter att själva påverka utvecklingen mot nedrustning och att sätta stopp för fortsatt spridning av kärnvapen. Vi kan inte själva göra så mycket, men i samverkan med andra mindre stater kan vi måhända åstadkomma vissa resultat. När det gäller bedömningen av den europeiska säkerhetskonferensens resultat delar jag i stort sett utrikesministerns uppfattning. Jag tror att vi skall vara litet försiktiga med att definitivt utdöma dess betydelse och dess resultat. Det kan ju vara värt att påminna om att många av de frågor som säkerhetskonferensen ursprungligen var avsedd att försöka lösa — bl.a. förhållandet mellan de båda tyska staterna — löstes på bilateral basis redan innan konferensen tog sin början. Det är naturligtvis beklagligt att de svenska förslag som framlagts vid konferensen ännu inte vunnit allmän anslutning. Särskilt gäller det de s.k. förtroendeskapande åtgärderna, något som ju också utrikesministern nämnde. Jag vill uttrycka den förhoppningen att Sverige konsekvent och kraftfullt fortsätter sina försök att åstadkomma resultat också på dessa områden. I nedrustningsförhandlingarna i Geneve har vi, som vi här hört nämnas, aktivt deltagit och våra insatser har i varje fall inte gått spårlöst förbi. Samtidigt som det finns anledning att notera det finns det lika stor, ja större, anledning att notera att det ännu är så mycket kvar att göra att vi inte för ögonblicket får slå oss till ro med vad som hittills uppnåtts. Nr 127 Det är lätt att föra fram pessimistiska tankegångar om nedrustning. Fredagen den Men man får också observera att det är mycket svårt att nå framsteg, 22 november 1974 och jag tycker att det är på sin plats — inte minst efter herr Ullstens rätt pessimistiska ord om nedrustningen — att framhålla att det gjorts Ang. säkerhetsoch vissa framsteg som det vore fel att beteckna som små; det är stora nedrustningsfrågorframsteg. Jag erinrar om förbudet mot testning ovan jord av kärnvapen, na om icke-spridningsavtalet och om avtalet att yttre rymden inklusive månen icke får användas för stridsändamål. Jag erinrar vidare om förbudet mot massförstörelsevapen på havsbottnen. Vi har dessutom Antarktisavtalet och Tlatelolcoavtalet för att nämna det mest betydelsefulla som skett under denna tid. Det inger i varje fall någon optimism att man har kommit till dessa resultat. Supermakternas försök att inom ramen för de s.k. SALT-överenskommelserna sätta ett tak för rustningsnivån är givetvis positiva. Men det vore att lura oss själva om vi påstod att denna strävan skulle utgöra någon sorts garanti för fortsatt avspänning och framtida nedrustning. Vi tvingas i stället konstatera att upprustningen fortsätter. SALT-överenskommelserna sätter fortfarande ett tak vad beträffar kvantiteter, men det finns inga hinder för supermakterna att göra en kvalitativ upprustning, dvs. att under det tak som finns ytterligare förbättra och — som det heter — förfina sina vapensystem. Denna sorts upprustning är kanske lika allvarlig som den kvantitativa. Det var de s.k. SALT II som försökte sätta stopp också för den kvalitativa upprustningen, men SALT II blev i viktiga delar ett misslyckande. Det finns anledning att påminna om detta. Vi kan inte överlåta åt supermakterna själva att göra upp i nedrustningsfrågan. Den saken har påpekats tidigare i denna debatt flera gånger. De små staternas säkerhet blir inte större av att supermakterna kommer överens om hur många kärnstridsspetsar de skall ha. Den militära teknologin rasar vidare i oförfärat nit och i accelererande tempo. Den måste sättas under kontroll —- under hård kontroll! Och den kontrollen kan bara åstadkommas genom internationell samverkan, genom den samverkan som Sverige aktivt deltar i, t.ex. i nedrustningskommissionen i Genéve. Men det måste lika mycket vara en uppgift för de mindre staterna i FN att öka trycket på supermakterna, att åstadkomma konkreta resultat och att få till stånd en verklig nedrustning. Upprustningen på den konventionella sidan är ett hot mot världsfreden. Ett om möjligt än större hot är spridningsriskerna när det gäller kärnvapen. Kärntekniken och därmed kärnvapentekniken behärskas nu i teorin av en lång rad stater. Det har ju påvisats att ytterligare ett tjugotal stater kan ha möjligheter att få fram kärnvapen. Steget från teori till praktik är inte långt — man måste säga tyvärr — i dessa sammanhang. Vi kan inte bortse ifrån att stater, som av olika anledningar — med rätt eller orätt — känner sig hotade till sin existens, kan besluta om att tillverka och i värsta fall också använda kärnvapen för att möta det av dem upp 115 levda hotet. Det är den realitet vi måste se i ögonen, och det är den verklighet vi med alla medel som står till buds måste försöka förhindra. Indiens kärnvapensprängning var ödesdiger. Vad som förmådde Indien till detta steg kan man spekulera i, men resultatet kan bli att andra länder som i dag inte har kärnvapen kan känna sig mera fria att skaffa sådana. Det är förvisso anmärkningsvärt att ett land som Indien har funnit anledning att satsa sina mycket begränsade resurser på utveckling av kärnvapenteknik, när andra problem bokstavligt talat står framför ögonen på varje indier och på hela världen. I den moraliska aspekten är den indiska kärnvapensprängningen en ren utmaning. Men internationell moral är en sak, säkerhetspolitik tydligen en annan. Det är med största beklagande man konstaterar att Frankrike fortfarande inte har accepterat icke-spridningsavtalet. Frankrike var en av de 51 signatärmakterna i Förenta nationerna och har således varit med i organisationen under hela dess existens. Att man då ställer sig utanför en så viktig konvention är bara att djupt beklaga. På samma sätt beklagar jag att folkrepubliken Kina inte har anslutit sig till icke-spridningsavtalet. Men jag kanske kan uttala en liten förhoppning om att folkrepubliken Kina, eftersom detta stora land inte har varit representerat i Förenta nationerna någon längre tid, i allt större utsträckning kan ansluta sig till internationella avtal om fred och säkerhet. Det är också min förhoppning att Kina så småningom i varje fall skall kunna ansluta sig till såväl icke-spridningsavtalet som till testförbudet och en del andra viktiga avtal. Från centerns sida har vi det största förtroende för det arbete som lagts ner och hela tiden pågår i Genéve. Riskerna för att det indiska exemplet kan mana andra nationer till efterföljd gör det angeläget att vårt arbete i nedrustningsfrågan bedrivs med oförminskad intensitet på alla internationella plattformar som erbjuds. Kärnvapenklubben får helt enkelt inte tillåtas att bli större. Jag vill i detta sammanhang också ta upp en fråga, som vi inom centern ser på med stor oro. En fortsatt utbyggnad av kärnkraften för fredlig användning i stora delar av världen är otvivelaktigt också ett steg på väg mot en spridning av kärntekniken, som på sikt kan leda till spridning av kärnvapen. I sitt interpellationssvar visade utrikesministern på åtskilliga svårigheter i detta sammanhang. Om kontrollen genom IAEA:s försorg sade han: ”Kontrollen syftar till att klarlägga att klyvbart material används för fredliga syften, och således förhindra att stater framställer kärnladdningar i det fördolda.” Han sade vidare att till buds stående medel måste prövas för att förhindra spridning av kärnvapen. Det instämmer jag helt i. Utrikesministern tillade, som svar på herr Wijkmans interpellation, att han finner det angeläget ”att åtgärder också vidtas för att öka det fysiska skyddet av nukleära anläggningar och av det klyvbara materialet i lager eller under transport. Ökat skydd av nukleära anläggningar innebär att man kan minska sabotagerisker och förebygga stöld av klyvbara mate = Nr 127 rial.” Fredagen den Slutligen sade utrikesministern: ”Av vad jag nu har sagt framgår att 22 november 1974 kärnkraftsutbyggnaden runt om i världen kommer att ställa oss inför I stora problem. Kraftreaktorerna kommer att producera avsevärda mäng Ang. säkerhetsoch der plutonium. Även om detta plutonium inte är detsamma som va = nedrustningsfrågorpenplutonium torde det dock kunna användas för tillverkning av kärn = na laddningar.” Jag instämmer i detta fall helt med utrikesministern. Det är så mycket mera förvånande att såväl moderater som socialdemokrater med sådan väldig iver arbetar för att vi inom vårt eget land skall bygga ut kärnkraften, trots att säkerhetsriskerna är mycket stora, trots att vi inte har löst avfallsfrågan — problem som inger den allra största oro. De i vårt land och andra länder som kräver en snabb utbyggnad av kärnkraften måste ha dessa risker för ögonen. Deras politik kan leda till att avtalet om icke-spridning av kärnvapen urholkas. En sådan utveckling måste också den förhindras. Det gör det dubbelt angeläget att, så att säga, öppna en ny front när det gäller att bekämpa spridningen av kärnvapnen. Den nya fronten heter: Stopp för fortsatt snabb utveckling av kärnkraften — hårdare satsning på alternativa energikällor som inte medför samma risker som kärnkraftsutbyggnaden. Möjligheterna att koppla en snabb utbyggnad av kärnkraften till utvecklandet av kärnvapen är i dag sådana att de borde stämma såväl socialdemokrater som moderater och andra som vill bygga ut kärnkraften till eftertanke. Det går inte att komma ifrån detta samband.

Det var intressant att höra herr Wijkman citera statssekreterare Thorssons anförande, där hon visade hur nära nog omöjligt det är att etablera någon effektiv kontroll. Herr Wijkmans anförande i övrigt var också sådant att jag bara väntade mig att det skulle utmynna i en skarp varning även från hans sida för utbyggnad av den fredliga kärnkraften. Men någon sådan kom tyvärr inte. Herr Ullsten kritiserade det faktum att den motion som folkpartiet ville väcka om 500 miljoner till världsvälten icke accepterades av riksdagen. Det är då bara att konstatera att riksdagen efter mycket kort debatt utan votering beslöt att propositionsordningen var den riktiga.
Herr talman! Jag tycker inte att det herr förste vice talmannen anförde mot regeringspartiet och moderata samlingspartiet när det gäller den civila kärnkraften skall få stå oemotsagt i protokollet. Herr Bengtson hävdar 117 som om det vore skrivet i något slags bibel att här har vi de två partier som vill satsa på en massiv utbyggnad av kärnkraften i vårt eget land men som samtidigt varnar för de internationella problemen. För det första har vi såvitt jag vet inte i något parti tagit ställning till den exakta avvägningen — i vår, eller om det blir något års förskjutning — av hur energiproduktionen i framtiden skall se ut. För det andra är just kontrollproblemet internationellt det avgörande problemet. Jag har icke läst in i statssekreterare Inga Thorssons tal — vare sig i det hon höll i oktober eller i det hon höll i november i New York — att det skulle vara fullständigt omöjligt att lösa detta problem. Vad statssekreterare Thorsson sysslar med är ju att försöka få fram sådana kontrollmekanismer och att förmå stormakterna och de olika mindre nationer som är i gång med den fredliga civila kärnkraften att ansluta sig till ett kontrollprogram och att se till att plutoniet övervakas, lagras och hanteras på ett rimligt sätt. — Det är ju hela bakgrunden till detta. Vare sig vi i vårt land har 10 eller 15 reaktorer i mitten på 1980-talet kvarstår detta internationella problem, och oavsett vårt läge i ett kärnkraftsprogram tror jag att vi måste arbeta för detta. Det vore, herr talman, naivt att inbilla sig att Sveriges eventuella moratorium på ett eller annat år skulle kunna påverka utvecklingen. Vad vi i stället måste göra är att stötta upp IAEA och se till att våra höga säkerhetsnormer blir gällande också i andra länder.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Wijkman deklarerar att man ännu icke tagit ställning till frågan: då kan det vara all anledning att tänka på att man bör följa utvecklingen under den tid som återstår innan vi skall ta slutlig ställning. Beträffande påståendet att Sverige inte skulle betyda så mycket i det internationella sammanhanget vill jag inte förringa Sveriges betydelse. Skulle vi bygga ut kärnkraften i den utsträckning som har diskuterats och som de främsta främjarna av kärnkraften vill förorda, skulle vi få så många ståltuber, att de utplacerade skulle omfatta en areal på ungefär 7 hektar och som vi skulle behöva bevara i 700 år. Det där är inte en något vidare tilltalande framtid, vare sig ur kontrollsynpunkt eller med tanke på vad som skulle kunna ”komma bort” i sådana sammanhang för att eventuellt användas till kärnvapenframställning. Jag följer med största intresse partiernas ställningstagande till hur kärnkraften slutligen skall komma att utnyttjas i vårt land.
Herr talman! Det är herr Bengtsons anförande som också har lockat upp mig. Såvitt jag vet har centerpartiet varit med om att rösta för de kärnkraftverk vi har i Sverige. Partierna har inte tagit ställning till den fortsatta utbyggnaden. Jag vill erinra herr Bengtson om att för ett par år sedan
Förs jarlen in Herr talman! Jag vill bara slutligen säga till herr Bengtson att det är — Ang. säkerhetsoch mycket intressanta uppgifter han kommer med beträffande avfallshan — nedrustningsfrågorteringen. Jag är själv ledamot av den statliga utredning som sysslar med = na avfallshanteringen, och jag har hållit på med att försöka sätta mig in i dessa tekniskt svåra problem under ett par års tid. Uppgiften om 7 hektar och ståltuber är en total nyhet för mig. Vad vi sysslar med i avfallsutredningen är en mycket avancerad teknik, där det högaktiva avfallet förvaras långt ner under jord, och det rör sig inte alls om sådana mängder som herr Bengtson talar om - om man inte drar ut tidsperspektivet åtskilliga sekel framåt. Då skulle man möjligtvis kunna komma upp till 7 hektar och ståltuber. Jag måste säga att man omöjligt kan svänga sig med sådana lösliga tekniska påståenden i den här mycket komplicerade debatten. I övrigt, herr talman, skall jag inte förlänga debatten, eftersom det ju inte i första hand är någon energipolitisk debatt.
Herr talman! Uppgiften om de 7 hektaren har jag fått från en sammankomst direkt med ASEA-ATOM, som väl torde ha någon sakkunskap i detta ämne när en sådan uppgift lämnas. Herr Wijkman kan säkert få ytterligare upplysningar från ASEA-ATOM, om han så önskar. Utrikesministern säger att vi i centerpartiet har röstat för de kärnkraftverk som redan finns här. Det har vi säkerligen gjort, men det har ju på detta område varit en mycket snabb utveckling, som har gett oss skarpa varningar att vara försiktiga med den här saken, och det är detta som har gjort att centern har en mycket mera reserverad inställning till kärnkraftens utbyggande i dag. Vad sedan gäller motionen om kärnkraftverken som skulle förläggas på vissa platser vill jag säga att detta hände för åtskilliga år sedan, innan vi hade fått dessa skarpa varningar. Jag tycker det finns anledning för alla partier att beakta vilken farlig materia vi har att handskas med och därför intensifiera våra ansträngningar för att få fram fredliga energikällor i stället för denna ytterst farliga sak som kärnkraften är.

Fyra svenska missionärer som sökt bistå dem har såvitt vi förstår under några dagar satts i husarrest; denna har dock nu hävts. De förföljelser av kristna som nu ägt rum förefaller av allt att döma att ingå som ett led i en politisk kampanj riktad mot personer som vägrat delta i nationella riter av delvis religiös karaktär. Jag kan nämna att svenska pingstförsamlingar bedriver verksamhet i Tchad. De inledde sin verksamhet i landet 1967 och den omfattar bl.a. ett barnhem samt en klinik med BB i Andom i sydvästra delen av landet. Regeringen söker fortlöpande hålla sig orienterad om läget för dessa människor i Tchad. I avsaknad av diplomatisk representation i landet sker detta genom våra ambassader i angränsande länder, genom kyrkliga organisationer samt genom samarbete med andra länder. Den svenska honorärkonsuln i huvudstaden Ndjamena har i dagarna besökt Andom för att söka bistå de svenska missionärerna. Den svenske ambassadören i Lagos har instruerats bege sig till Tchad för att undersöka läget. Han befinner sig nu där och regeringen avvaktar hans rapport.

Herr talman! Jag tackar för detta positiva svar på min enkla fråga. När jag föregående vecka ställde denna fråga till utrikesministern strömmade dag efter dag uppgifter in om förhållandena i Tchad — uppgifter som entydigt talade för att något mycket allvarligt pågick i landet. Bakgrunden tycks vara att i samband med en märklig ”afrikaniseringsprocess” har uppstått förföljelser mot infödda kristna, där man tillgriper de mest otroliga metoder. Jag vill endast nämna sådana som att kristna afrikaner har grävts ned levande i sand med huvudena översvärmade av termiter. En infödd evangelist sägs ha blivit insydd i en trumma, där han svalt ihjäl. Mer än 130 infödda protestantiska pastorer och kristna ledare har blivit mördade. - De svenska missionärerna har inte helt kommit undan men synes inte heller ha blivit utsatta för några allvarligare angrepp. Detta sker i en medlemsstat inom FN, det världssamfund som i fjol högtidlighöll 25-årsminnet av antagandet av den universella deklaratio nen om de mänskliga rättigheterna, vilken ytterligare har förstärkts med Nr 127 resolutioner om avskaffande av alla former av religiös ofördragsamhet, Fredagen den om att ingen skall utsättas för tortyr eller för grym, omänsklig eller för 22 november 1974 nedrande behandling eller bestraffning. Kyrkornas kommission för internationella angelägenheter har nyligen = Ang. läget i i Österrike hållit en världskonsultation om mänskliga rättigheter. Kom = Mellersta Östern, missionens ordförande, ambassadör Olle Dahlén, berättar för pressen om = m.m. den stora enighet som rådde kring de frågor som behandlades och det program som antogs. Enigheten om de mänskliga rättigheterna är global. Men vägen till förverkligandet är lång och mödosam. Vårt land och dess regering har ett ansvar att på lämpligt sätt motverka sådana händelser som just nu tycks pågå i Tchad. Det besked som utrikesministern i dag har lämnat visar, att man verkligen har försökt leva upp till det ansvaret. Jag noterar särskilt de ansträngningar som görs på de diplomatiska vägar vi har. Särskilt positivt finner jag det vara att regeringen, som utrikesministern säger i svaret, har instruerat vår ambassadör i Lagos att bege sig till Tchad. Jag hoppas att regeringen även i fortsättningen håller sig informerad om förhållandena i Tchad och vidtar de åtgärder som kan erfordras. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har i en interpellation frågat mig om regeringen är beredd att lämna en redogörelse för sin syn på läget i Mellersta Östern. Fru Jonäng har frågat mig i en interpellation om regeringens syn på läget i Mellersta Östern och möjligheterna att åstadkomma en rättvis och varaktig fred i området. 121 Herr Svensson i Eskilstuna har frågat mig om min syn på Israels rätt att leva inom säkra gränser inom ramen för en rättmätig lösning av Palestinaproblemet. Herr Ahlmark har frågat mig om kontakterna med president Boumédienne och PLO-ledaren Arafat. Herr Wijkman har frågat mig om sammanträffandet med PLO-ledaren Arafat. Herr Siegbahn har frågat mig dels om mitt möte med PLO-ledaren Arafat, dels om ambassadör Edelstams uttalande i detta ämne och dels vad jag anser att arabledarna menar med palestinaarabernas legitima rättigheter. Slutligen har herr Romanus också frågat mig om mötet med PLO ledaren Arafat och om ambassadör Edelstams uttalande. Jag avser att besvara interpellationerna och de framställda frågorna i ett sammanhang inom ramen för en redogörelse för regeringens syn på läget i Mellersta Östern. Jag kommer därvid att särskilt uppehålla mig vid Palestinafrågan som nu avhandlas i FN. Sverige har en tradition av aktivt engagemang för fred och försoning i Mellanösterns problem. Vi medverkade på framträdande vis till de FN beslut 1947 som ledde till upprättandet av staten Israel. Folke Bernadotte offrade sitt liv när han som FN:s medlare sökte nå en fredlig uppgörelse om Palestina. Dag Hammarskjöld gjorde som generalsekreterare i FN en betydelsefull insats i lösningen av stilleståndsproblemen efter striderna 1956 och gav då FN en ny och betydelsefull roll. Tusentals svenska soldater har deltagit i FN:s fredsbevarande styrkor och därmed hjälpt till att hindra nya krigshandlingar. Den svenske diplomaten Gunnar Jarring har under lång tid på FN:s uppdrag sökt jämka.samman arabiska och israeliska ståndpunkter och nå en förhandlingslösning av denna farliga konflikt. Dessa insatser av svenskar i FN:s tjänst bär gemensamma drag med den politik som förts av den svenska regeringen. Det väsentliga har för oss varit att arbeta för fred och försoning, vilket förutsätter att alla berörda parters intressen beaktas. Därför har vi också sökt upprätthålla förtroendefulla kontakter med alla parter. Vår grundsyn bestäms av krav på rättvisa men också på realism. Alla stater i området måste få känna trygghet. Palestinaproblemet, som är en kärnpunkt i Mellanösternkonflikten, kan inte få en varaktig lösning utan att både israelernas och palestinaarabernas intressen tillgodoses. Palestinaproblemet har sin bakgrund i djupa tragedier och lidanden för alla de folk som bebor detta område och rymmer en historia av stormakters spel med folkens intressen och rättigheter. Det internationella samfundet har genom FN ett huvudansvar för problemets lösning. I det område som har det historiska namnet Palestina har två folk sin hemvist. Israels folk lever sedan 1948 i en stat, som snart efter tillkomsten erkändes av de ledande makterna i världen och ett stort antal andra stater. Israel har rätt till oavhängighet och säkerhet. Israels existens är en av realiteterna i Mellersta Östern. Den kan inte undanröjas utan en våldsam vändning som skulle få katastrofala konsekvenser långt utanför Nr 127 området. Fredagen den Palestinas arabiska folk har en politisk identitet. Både rättvisa och rea 22 november 1974 lism kräver att det palestinska folkets nationella rättigheter erkänns. Detta är inte bara en flyktingfråga utan också en politisk fråga. En lösning Ang. läget i synes förutsätta ett territorium där självbestämmanderätten kan utövas. - Mellersta Östern, I Palestina finns alltså två folk. Båda har sina legitima nationella in — m.m. tressen. De ställer båda berättigade krav att få dem erkända och tillgodosedda. Många människor i det ena liksom i det andra folket ser på samma stycke jord som en del av sitt nationella hem. Det är en tragisk konflikt som lett till en rad blodiga sammanstötningar och till våldsdåd på många håll i världen fjärran från Mellanöstern. Terrordåd mot oskyldiga människor måste kraftigt fördömas varhelst och av vem de än begås. De kan inte rättfärdigas. Vi stöder den i resolution 242 angivna principen om det oacceptabla i att förvärva territorium genom våld. Lösningen av palestiniernas problem och definitionen av deras rättigheter måste grundas på principen om självbestämmanderätt. Vi står självfallet fast vid den garanti som säkerhetsrådets resolution 242 ger Israel att existera inom säkra och erkända gränser. Vi är övertygade om att utan ett allmänt och öppet erkännande av dessa principer är en förhandlingslösning inte tänkbar. FN-församlingen har alltsedan 1948 genom resolution 194 som senare upprepats erkänt en rätt för de palestinska flyktingarna att så snart detta blir möjligt ”återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar”. De som inte önskar återvända bör enligt resolutionen få ersättning för sina förluster. Sverige har röstat för denna resolution. Samtidigt har vi förklarat att omständigheterna sedan dess antagande i mycket ändrats och att en bokstavlig tillämpning av resolutionen inte är möjlig. En kompromisslösning måste sökas som innefattar både repatriering, ny bosättning och ersättning under hänsynstagande till intressena hos alla stater i området. De palestinaaraber som flydde till följd av kriget 1967 måste dock ges rätt att omedelbart återvända till sina boplatser. Vi har i FN stött förslaget om att PLO skall inbjudas delta i församlingens Palestinadebatt. Denna vår inställning grundas på övertygelsen att alla parter i konflikten måste medverka i dess lösning. Palestinaaraberna är uppenbarligen part. PLO framstår i dagens läge som den mest auktoritativa talesmannen för palestinaaraberna. Detta är en uppfattning som samtliga arabstater klart givit uttryck för. Vi stödde PLO:s deltagande också av det skälet att vi anser det vara riktigt att denna organisation framträder i FN och där anger vilken lösning den anser vara rimlig och realistisk. I viktiga delar står PLO:s program inte i överensstämmelse med vår egen syn på problemet. Det är också uppenbart att denna organisation har använt våldsmetoder som vi måste ta klart avstånd från, likaväl som vi tar klart avstånd från de omfattande väpnade vedergällningsaktioner som Israel vidtagit. Det är dock angeläget 123 att man tar fasta på de uttalanden från PLO som antyder en vilja att nå en uppgörelse på fredlig grund. Utan att göra oss några orealistiska förhoppningar finner vi att man endast kan verka för en politisk lösning genom att anknyta till varje tecken på kompromissvilja hos båda parterna. Låt mig slutligen kraftigt understryka vår mening, att ett återupptagande av fientligheterna i Mellanöstern skulle få katastrofala konsekvenser. Det finns ingen militär lösning på detta problem och ingen av parterna kan för sitt eget folk åstadkomma annat än ökade lidanden genom att åter gripa till vapen. Kanske finns det ändå vissa förutsättningar att nå fram till en varaktig fred om parterna kan inse att deras grundläggande rättigheter ändå går att jämka samman och att i det långa loppet en gemenskap av intressen kan skapas mellan alla folk i Mellanöstern. Om Sverige skulle ha en uppgift i detta läge vore det att bidra till att få parterna att inse att en lösning fordrar kompromissvilja och att en första förutsättning ändå är att man talar med varandra och börjar en dialog. Att vägra en sådan dialog och endast göra krigiska och fördömande uttalanden tjänar blott att inflammera förhållandet mellan israeler och palestinaaraber, vad som i stället behövs är en politik som minskar spänningen och lägger grund till en varaktig och rättvis fred.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till statsministern för hans svar på min interpellation om regeringens syn på läget i Mellanöstern. Dagens riksdagsdebatt sker samtidigt med att FN:s stora debatt i Mellanösternfrågan håller på att avslutas. I sina huvudpunkter sammanfaller regeringens svar med den syn jag själv har skaffat mig under en längre tids studium av frågan. Vid två tillfällen har jag besökt området. År 1971 var jag tillsammans med några riksdagskamrater i Libanon, Egypten och Israel. Vi hade då Cypern som utgångspunkt för våra resor. Nu i oktober 1974 var detta självfallet omöjligt. I stället kunde vi passera gränsen mellan Jordanien och Israel utan några större svårigheter. Det tyder på att förhållandena ibland kan förändras snabbt. Den här gången var vi en grupp på 23 personer från Broderskapsrörelsen som reste genom Libanon, Syrien, Jordanien och Israel. Vi hade under resan många samtal med personer i den ekumeniska rörelsen, med ledare för PLO, med FN:s hjälporganisation för flyktingarbetet, UNRWA, och med ledande politiker i Israel. Vår organisation har också haft ett 50-tal studiecirklar i den här frågan. Vid kongressen i Piteå i somras antog vi ett uttalande som i stora drag överensstämmer med dagens regeringssvar. Under detta studium har övertygelsen växt sig allt starkare att en varaktig lösning endast kan ske om såväl Israels som palestiniernas legitima rättigheter tillgodoses. Med detta som utgångspunkt måste förhandlingar ske och kompromisser göras. Krig löser inga problem, utan de skapar egentligen bara nya utöver dem som redan finns. Sexdagarskriget 1967 är ett utmärkt exempel på detta. Israel vann stora militära framgångar, men de nya områdena på Västbanken och i Sinai — Nr 127 samt på Golanhöjderna gav vare sig säkra eller försvarbara gränser. Fredagen den I oktober 1973 brakade kriget på nytt löst. Världen höll andan till 22 november 1974 dess parterna efter ingrepp från FN och stormakterna kom överens om I att krigshandlingarna skulle upphöra. Men fred blev det inte. I ett område = Ang. läget i där avstånden rör sig om högst några 10-tal mil mellan huvudstäderna — Mellersta Östern, är det inte lätt att skapa säkra och försvarbara gränser. Gränserna blir — m.m. säkra först den dag då fredliga förhållanden har upprättats. Israel har, som statsministern säger, rätt till oavhängighet och säkerhet, och dess existens är en av realiteterna i Mellersta Östern. Sverige röstade för Israel som statsbildning 1947 och erkände det tillsammans med många andra stater, däribland USA och Sovjet, så gott som omedelbart. Det tragiska är nu att samma FN, om än inte med samma sammansättning, sviktar i sitt försvar för Israel på denna punkt. Israel blir också alltmer isolerat i världsopinionen. Men palestinaarabernas nationella självbestämmanderätt måste också erkännas. Det tog lång tid innan opinionen upptäckte att palestinierna var en part som krävde nationell identitet och inte bara var ett flyktingproblem. Det tog också lång tid innan de själva organiserade sig. Arabstaterna fick länge vara deras talesmän. Men sexdagarskriget lärde palestinierna att de inte kunde sätta sin lit till någon av dem. Arabstaternas egna intressen kom i första hand, palestiniernas i andra hand. Så sent som 1971 förklarade man för oss i Kairo: Först måste våra egna gränser klaras ut, sedan skall vi bistå palestinierna. Det är nu också detta som är bakgrunden till att palestinierna började organisera sig på allvar. PLO — Palestine Liberation Organization — bildades först av arabstaterna men kom snart i palestiniernas egna händer. Man kan naturligtvis, herr talman, diskutera här hemma om PLO verkligen företräder det palestinska folket. Så här på avstånd är det svårt att avgöra den politiska beslutsprocess som leder fram till representationen i PLO:s nationalförsamling på drygt 100 personer och dess exekutivkommitté på omkring 15 personer. Men jag tror att regeringen i sitt svar kommer sanningen ganska nära när statsministern säger att PLO i dagens läge framstår som ”den mest auktorativa talesmannen för palestinaaraberna”. Såvitt jag kan bedöma efter våra samtal i Mellersta Östern har PLO en klar folklig förankring. Israel talar om PLO som enbart en terrororganisation. Tyvärr har Israel upprepat detta så länge och så hårt att man har svårt att godkänna PLO som samtalspartner när nu dagen kommit att släppa in dem till förhandlingsbordet. Det finns, såvitt jag kan förstå, ingen väg förbi PLO. Behöver jag här säga, herr talman, att jag liksom regeringen och de flesta andra tar avstånd från terrordåden. De löser inga problem utan underhåller och förstärker hatet. När de så sker i andra länder och drabbar helt oskyldiga utanför de stridande parterna, förstår man inte ens syftet. Om de begås för att påminna om palestiniernas existens är det minst 125 sagt en tvivelaktig metod. De som vi talade med inom PLO tog emellertid klart avstånd från dessa terrordåd. Terrordåden möts emellertid med repressalieåtgärder.

Ändå måste jag säga att de representanter vi mött från PLO var ovanligt moderata i sitt språk. Men vilka är då palestinierna? De är människor som bott i Israel, som flytt under krigen 1948, 1956, 1967 och 1973. Många är födda i flyktinglägren, den tredje generationen håller på att växa upp där. Deras medborgarskap är fråntagna dem och de får inte återvända till sina hem. Deras egendomar är konfiskerade. PLO kräver nu en stat som omfattar hela Palestina — såväl det egentliga Israel som de ockuperade områdena — en sekulär demokratisk stat, som det heter, där judar, kristna och muslimer kan leva i fred tillsammans. Det är en motsvarighet till det Storisrael som en del — dock inte regeringen i Israel — drömmer om -— från Eufrat till Suez. Om kravet på detta Palestina — detta Storpalestina eller vad man vill kalla det — skulle förverkligas av PLO, betyder det, såvitt jag förstår, att Israel utplånas som suverän stat. Det är faktiskt för mycket begärt att ett land skall begå nationellt självmord. Världsopinionen kan inte, hoppas jag, heller ställa sig bakom ett sådant krav. Den lösning som många ser i detta läge är den som FN kom fram till redan 1947, nämligen bildandet av två stater. Palestinierna behöver en nationell bestämmanderätt, och så vitt jag kan se kan det bara lösas genom att man upprättar en stat med Västbanken och Gazaremsan som utgångspunkt.

Jag tror vidare att det är önskvärt, för att inte säga nödvändigt, för de fortsatta fredsförhandlingar som förhoppningsvis kommer att parterna utgår ifrån att ett ömsesidigt erkännande snarast kommer till stånd mellan Israel och arabstaterna. PLO kan naturligtvis inte erkännas diplomatiskt av Sverige, eftersom det är en organisation och inte en stat. Men så fort PLO — som man kan hoppas — får en egen stat inträder ett annat förhållande. Till dess skall de betraktas som talesmän för palestinierna. Låt mig, herr talman, också säga några ord om repatrieringen av flyktingarna. FN har alltsedan 1948 vid upprepade tillfällen sagt att de pa lestinska flyktingarna så snart det blir möjligt skall få återvända till sina — Nr 127 hem och leva i fred med sina grannar. De som inte önskar återvända Fredagen den bör få ersättning för sina förluster. 22 november 1974 Jag delar, herr talman, även i detta avseende regeringens ståndpunkt. Det är omöjligt att nu bokstavligt tillämpa dessa krav. Man kan befara — Ang. läget i att det skulle innebära att staten Israel upphörde att existera som en Mellersta Östern, judisk stat. Det är också att begära något helt orimligt. Men jag hävdar, = m.m. liksom i en tidigare debatt i denna kammare, att det bör vara möjligt för Israel att tillåta en viss kontrollerad återinvandring.

Detta är emellertid en fråga som skall ses i ett längre perspektiv. I tidens längd tror jag faktiskt att det är möjligt att skapa den sekulära demokratiska staten, i den meningen att judar, kristna och muslimer kan bo tillsammans. Det bör — det skall också understrykas — inte vara en orimlighet för någondera sidan — inte heller den arabiska. Om denna palestinska stat skulle komma till stånd, behövs ett omfattande internationellt bistånd, eftersom den inte helt bör bli beroende av sina närmaste grannar. Sett i världsperspektivet blir ett sådant bistånd en billig penning i förhållande till de miljoner som nu läggs ned på försvaret i dessa områden. Det bör också vara möjligt att under tiden höja bidraget till flyktingarna. De kommer för lång tid framåt att vara ett problem, och det bästa vi kan göra är att garantera bl.a. den unga generationen utbildning. Det är förresten det mest förhoppningsfulla i den nuvarande situationen att palestinierna i allmänhet är högt utbildade. Vi kan naturligtvis inte lämna råd hur folken i Mellersta Östern skall klara ut sina problem. Ändå angår problemen oss — som medmänniskor. Sverige har medverkat i många sammanhang, som statsministern påminner om i sitt svar, och områdena där nere står oss idémässigt nära. Vi känner platserna. Många av namnen på byar och städer är lika kända för oss som svenska orter. Vår kristna religion har sitt ursprung och vår kultur i långa stycken sin vagga där nere. Vi lider här uppe med palestinier och judar, och vi måste bidra så långt vi kan till att fred och rättvisa skipas. För statsministern och mig är också många av de politiska ledarna i Israel våra partivänner och tillhör samma socialistinternational. När jag nu till slut, herr talman, än en gång tackar för svaret vill jag instämma i statsministerns ord att ett återupptagande av fientligheterna i Mellersta Östern säkerligen skulle få katastrofala följder. Parterna behöver därför komma till tals med varandra och börja en dialog om avspänning och försoning, som i sin tur lägger grunden till en varaktig och rättvis fred.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min interpellation om läget i Mellersta Östern. Jag tar fasta på de sista orden i svaret — vad som behövs, säger statsministern, är ”en politik som minskar spänningen och lägger grund till en varaktig och rättvis fred”. De orden ansluter väl till min fråga om ”möjligheterna att åstadkomma en rättvis och varaktig fred i området”. Den enda tänkbara utgångspunkten för en debatt om Mellersta Östern är just möjligheterna att åstadkomma en rättvis och varaktig fred — och därmed möjligheterna att minska det mänskliga lidandet. I det perspektivet finns inget utrymme för debatt om etikett och middagsbjudningar. Det är ett perspektiv av en helt annan dignitet — ett perspektiv som i sig rymmer en medvetenhet om alla människors lika värde och om en solidaritet utan vilken vår värld inte kan fortleva. Statsministern talar om svensk tradition och aktivt engagemang för fred och försoning i Mellanöstern. Jag stod nyligen i FN-huset och tittade på minnestavlorna utanför meditationsrummet, och två av de tre tavlorna talade om svenskar, Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld, som båda gav sitt liv för fred och försoning. Det förpliktar. Det innebär ett fortsatt ansvar inte bara för regering och riksdag och FN-delegation utan för varje svensk att arbeta för fred och försoning i världen. Jag upplever motsättningarna mellan israeler och palestinaaraber med sorg i hjärtat. Hatet och oförsonligheten har inte avtagit. Tvärtom. Jag upplevde på nära håll den stora demonstrationen i New York, då hundratusentals judar demonstrerade utanför FN. Det var den största demonstrationen i New Yorks historia. Tragiken och lidandet finns bland både israelerna och palestinaaraberna. Jag instämmer helt i statsministerns uttalande att vi måste ta avstånd från PLO:s våldsmetoder lika väl som från Israels vedergällningsaktioner. En upptrappning av hatet och våldet kan leda till ett nytt krig i Mellersta Östern. Och krigsryktena florerade i FN. Man talade t.o.m. om tänkbar tidpunkt när kriget kunde bryta ut. Ändå är vi alla medvetna om att vägen till en rättvis och varaktig fred sannerligen inte går över ett nytt krig. Endast genom förhandlingar och endast genom kompromissvilja från de berörda parternas sida kan man bygga en gemensam fredlig tillvaro i Mellersta Östern. Mot den bakgrunden är det värdefullt att palestinaaraberna kommit med i debatten och fått delta i FN-församlingens debatt i Palestinafrågan. Jag tillhörde FN-delegationen när beslutet fattades att Sverige skulle stödja förslaget om PLO:s rätt att tala i debatten. Jag delade regeringens uppfattning i frågan och gav uttryck för detta efter samråd med min partiledare, Thorbjörn Fälldin. Det är nödvändigt att palestinaaraberna kommer till tals — det vore — Nr 127 svårt att tänka sig en 14 dagars Palestinadebatt i FN utan att man lyssnade Fredagen den till alla de berörda parterna. 22 november 1974 Statsministern har i sitt anförande klart angett den svenska regeringens I uppfattning i Mellersta Östern-frågan. Det stämmer överens med vad Ang. läget i centerpartiet sagt tidigare. Mellersta Östern, Israel måste garanteras existens inom säkra och erkända gränser — kla = m.m. rare kan man inte uttrycka viljan att trygga Israels framtid. Samtidigt måste palestinaarabernas legitima rättigheter erkännas — och deras självbestämmanderätt. Man har i den svenska debatten ställt frågan om Sveriges positioner i Mellersta Östern-frågan har förändrats. Enligt min mening är det egentligen en tämligen ovidkommande fråga — den har närmast ett historiskt intresse. Som jag ser det har några principiella förändringar inte skett. Vi håller fast vid vår bestämda uppfattning om Israels existens som en av de grundläggande realiteterna i Mellersta Östern, som formuleringen lyder i FN talet. Sverige har sålunda inte ändrat sin politik — däremot har den politiska verkligheten förändrats. Debatten har fått ett annat perspektiv sedan frågan om palestinaarabernas rättigheter har förts fram. Det ställningstagande Sverige står för i Mellersta Östern-frågan är balanserat. Det stämmer väl överens med vår aktivt neutrala utrikespolitik. Jag är personligen övertygad om att det är byggt på mänskliga hänsyn utifrån solidaritetsoch rättviseprinciper och inte — som framskymtat i debatten — på egoistiska ekonomiska intressen och oljeintressen. Utifrån vårt ställningstagande, som kommit till klart uttryck i ambassadör Rydbecks FN-tal och som givetvis bör komma till uttryck i vår röstning om Palestinaresolutionerna, borde vi gå ut aktivt med försök till medling och närmande mellan parterna och med försök att öppna en dialog mellan dem. Parterna kommer ingen vart med fördömande av varandra. Jag vill vädja till statsministern och till utrikesministern att medverka till att vi i vårt land — med de begränsade resurser vi har — gör vad som står i vår makt för att öppna vägarna till förhandlingar. Vi bör i FN intensifiera våra samtal med andra länder om Mellersta Östern-frågan, arbeta för konstruktiva förslag och internationella garantier. Enligt min mening finns det bara två vägar att välja mellan. Det är förhandlingar — eller krig. Något tredje alternativ finns inte. Och vi vet alla vad krig skulle innebära av lidande och tragedier för israelerna och palestinaaraberna — och kanske för ännu fler. När ett krig börjar vet man aldrig hur omfattande det kan bli. Vi har ett stort ansvar — det ansvar som varje människa har mot andra människor, som varje land har mot andra länder, det ansvar som inte frågar efter namn och ras och religion utan som bygger på medmänsklighet och solidaritet. Yassir Arafats tal i FN var hårdare än många hade väntat och hoppats. 129 Han sade att han kom med frihetskämpens gevär och fredens olivkvist i sina händer. Många tyckte att det var en avlövad och vissen olivkvist han kom med. Men kanske kan vi från vårt land få den olivkvisten att grönska om vi går ut och övertygar om vår uppfattning och vårt stöd för Israels och palestinaarabernas nationella oberoende och självbestämmanderätt.

Herr talman!

1. Palestinaproblemet kan inte få en lösning utan att både israelernas och palestinaarabernas intressen tillgodoses. 2. Israel har rätt till oavhängighet och säkerhet, och dess existens är en av realiteterna i Mellersta Östern. 3. Regeringen står fast vid den garanti som säkerhetsrådets resolution 242 ger Israel att existera inom säkra och erkända gränser. Statsministern säger sig vara övertygad om att utan ett allmänt och öppet erkännande av dessa principer är en förhandlingslösning inte tänkbar. Herr talman! För dessa besked i statsministerns svar tackar jag hjärtligt, eftersom de tillgodoser det syfte som främst dikterade min fråga, som ställdes den dag då mötet mellan PLO-ledaren Arafat och statsminister Palme på president Boumédiennes middag i Alger var förstasidesstoff i svenska tidningar. Vad statsministern här säger är nämligen en grundlig dementi av påståenden i svensk press — och tydligen även här i kammaren -— att regeringen och därmed svensk socialdemokrati vore i färd med att ompröva sin Mellersta Östern-politik i Israelfientlig och arabvänlig riktning. Kursen ligger fast. Expressen hade över en hel sida rubriken: ”Olof Palme en arabvän. Ilska i dag i Israel.” En annan artikel i samma tidning hade som överskrift: ”Strid hos sossarna om Palestina.” I den storyn uppträder Jan Guillou som sanningsvittne om stämningar inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Mötet med Arafat var enligt denna källa en följdriktig fortsättning på regeringens, som det sades, nyorientering i Palestinafrågan. Socialdemokratin, sades det, har genomgått en generationsväxling i synen på Mellersta Östern, och Palme är den inom regeringen som är mest kritisk mot den traditionella Israelpolitiken. Palmes uppfattning stöds av den moderna generationen socialdemokrater. Denna syn på Israel och Palestinafrågan skulle göra Tage Erlander och den äldre generationens sossar ”djupt upprörda”, säger Jan Guillou till Expressen. Nu skulle de yngre vara beredda att ta fighten. SSU och Broderskapsrörelsen är på samma linje. Allt enligt den aktive rapportörens från svenska Palesti 137 narörelsen försök till pejling av socialdemokratisk opinion. Statsministerns svar liksom Broderskapsrörelsens uttalande, som Evert Svensson här berörde, visar att vad som här redovisas är gallimatias. I Broderskapsrörelsens uttalande sägs att vi anser att PLO kan betraktas som talesmän för palestinierna utanför det egentliga Israel liksom att PLO måste acceptera Israel som suverän stat, vars inre angelägenheter måste få bestämmas av dess medborgare själva. Jag vill hävda: Mellersta Östern-politiken ligger fast från Tage Erlander —- Östen Undén till Olof Palme — Krister Wickman — Sven Andersson, och politiken är inte konjunkturbetingad av oljans flöde. Kontinuiteten i regeringens strävanden representeras i stället av viljan att verka för förhandlingar och försoning mellan de stridande parterna. Det är emellertid inte första gången regeringens inställning till Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser förvanskas. Det skedde också i samband med Krister Wickmans tal inför FN förra året. När utrikesministern dementerade detta uttalande hade jag anledning att här i kammaren erinra om de starka band som knyter samman israelisk och svensk arbetarrörelse. Jag vill gärna med anledning av det ovederhäftiga talet om socialdemokratins nyorientering i Mellersta Östern-frågan upprepa vad jag då sade: ”Vi är många inom arbetarrörelsen som utan sådana hämningar” — som en regeringsledamot måste visa — ”är beredda att låta känsla och engagemang komma till uttryck i samband med den här konflikten. Starka band har knutits mellan den svenska arbetarrörelsens olika grenar — partiorganisationer, fackföreningsrörelse, kooperation — och motsvarande folkrörelser i Israel.

Solidaritet med Israel innebär inte en okritisk hållning till Israels politik. Mitt starkaste intryck från en resa till landet i våras var att där förekommer en livlig debatt, inte minst uppmuntrad av den nya generationens ledare inom socialdemokratin, den nye premiärministern Rabin.

Jag delar statsministerns uppfattning i svaret om vad som kan anses vara en rättmätig lösning av Palestinaproblemet, men jag vill kanske starkare framhålla den starka oro Israel måste känna efter det arabiska — Nr 127 toppmötet i Rabat och PLO-ledaren Arafats tal i Förenta nationerna. Fredagen den Statsministern talade om behovet av dialog och samförståndslösningar. 22 november 1974 Men innebär inte den senaste scenväxlingen i Mellersta Östern-krisen efter det lovande förhandlingsskedet att siktet blivit alltmer inställt på Ang. läget i konfrontation i stället för samarbete? Mellersta Östern, Det arabiska toppmötet i Rabat beslöt att till de tre s.k. konfron = m.m. tationsstaterna — Egypten, Jordanien och Syrien — samt PLO bevilja stora anslag för vapenköp, som kommer att betalas av de oljerika länderna. 1 miljard dollar går till Egypten och Syrien och 300 miljoner dollar till Jordanien. PLO fick 50 miljoner dollar — mer än de flesta befrielserörelser fått på ett år. Medan de oljerika länderna sålunda ger 2,3 miljarder dollar till konfrontationsländerna för vapenköp betalar de 2,3 miljoner dollar — inte miljarder — för finansiering av verksamheten vid de palestinska flyktinglägren. Man kan heller inte bortse från att de arabiska oljeproducenterna, som The Economist skriver i sitt senaste nummer, är på det klara med att de har kraftfulla instrument för att genomdriva vad de önskar beträffande Israel genom att de har makt att flytta oljepengar från ett land till ett annat.

För att ge uttryck för en viktig socialdemokratisk opinion vill jag av slutningsvis citera tidningen Arbetet i Malmö. Det är ”självklart, att palestiniernas — och arabstaternas — rimliga rättvisekrav måste tillgodoses”, skriver Arbetet men tillägger: ”En palestinsk stat ja, men inte i stället för Israel. Den lösningen kan i praktiken aldrig bli annat än folkmord. : Om Arafat möts av en front av nationer, som uttalar sig efter ungefär sådana linjer, bör han också drivas till insikt om, att han bara har en väg att gå om han inte vill förlora allt, och det är kompromissens och förhandlingarnas väg. Samtidigt borde Israel — även om förbittringen är begriplig — undvika hatiska utfall mot Arafat och PLO. Det är sannolikt, att han har kommit in på den diplomatiska scenen för att stanna och det innebär, att Israel en dag måste räkna med att möta honom vid förhandlingsbordet. Vad det nu framför allt handlar om är att påverka Arafat i sådan riktning, att han blir en acceptabel förhandlingspartner. En man som vill utplåna sin motståndare är inte det. Hans framträdande inför FN var ett stycke dramatisk enmansteater och applåderades därefter.

Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Situationen i Mellanöstern är djupt allvarlig. Vi måste alla sträva efter att på bästa sätt söka bidra till en fredlig lösning — och inte bara en kortsiktig fred utan en fred på lång sikt, som gör att människorna i området kan börja planera på sikt, kan känna trygghet, vågar tro på framtiden. Jag vet, herr statsminister, att den svenska regeringen styrs av sådana önskemål. Jag tror att statsministern och regeringen här, liksom i andra konflikter, försöker åstadkomma fredliga lösningar. Men jag vill påstå att den svenska regeringen — liksom många andra regeringar i västvärlden — under senare tid har agerat på ett sätt som direkt kan försvåra fredliga lösningar. Det är, herr talman, svårt att i en debatt av detta slag inte upprepa vad andra har sagt. Jag skall ändå försöka att så långt det går begränsa mig. Av tradition har vi i vårt land stött Israels existens. Vi har — oavsett partifärg — beundrat det israeliska folkets kamp för att bygga upp sitt land. Vi har beundrat israelernas effektivitet och beslutsamhet — både när det gällt att göra sociala och ekonomiska framsteg och när det gällt att försvara sig från angrepp utifrån. Vi har också beundrat livskraften i demokratin Israel, där vill jag anknyta till föregående talare. Israel är för övrigt en av de få demokratierna i hela detta område, ett område som i övrigt domineras av feodalherrar och totalitära vänsterregimer. Vi har dock inte beundrat Israel för allt vad man gjort. Det har funnits anledning kritisera attityder hos Israels regering inte minst under åren 1967-1973. Men det är naturligt mellan vänner. Det har rått enighet mellan de demokratiska partierna om detta vaktslående kring staten Israel. Jag bortser här från vpk:s olika ställningstaganden. Jag förutsätter att det fortfarande råder enighet om vaktslåendet kring Israel. Jag noterar med tillfredsställelse de klara uttalanden om detta som finns i statsministerns anförande. Men om vi alltså stöder Israel i tanken i denna kammare är det inte lika säkert att vi med våra åtgärder på det politiska området och planet också stöder Israel i handling. Vissa inslag i regeringens politik under det senaste året har, menar jag, åtminstone till en del, verkat klart emot de israeliska intressena. Statsministern säger i sitt svar att en lösning av konflikten kräver kompromissvilja. Därom är vi helt eniga. Men så fortsätter statsministern med ”att en första förutsättning ändå är att man talar med varandra och börjar en dialog”. Därmed menar herr Palme att han har försvarat - Nr 127 Sveriges röstning för PLO:s deltagande i FN-debatten och därmed riktas Fredagen den kritiken direkt mot Israel för att man inte också varit med och inbjudit 22 november 1974 PLO. Liknande tankegångar anfördes av utrikesministern för några veckor sedan i denna kammare. Ang. läget i Men, herr Palme, skall man inleda dialog även med den som klart — Mellersta Östern, uteslutit kompromissen som arbetsmetod? Skall man öppna en dialog om.m. med den som klart och entydigt förespråkar att motparten inte skall få existera? Skall man inleda en dialog med den som under tio års tid inte sysslat med annat än terror och våldshandlingar? För israelerna har svaret på dessa frågor varit enkelt. Man har sagt nej, eller för att citera förra premiärministern Golda Meir: ”Man förhandlar inte om sin egen avrättning.” Jag tycker att det borde ha varit lika enkelt för Sverige. Vi borde inte — det har jag sagt tidigare i den här kammaren — ha deltagit i legitimeringen av terroristerna inom PLO. Statsministern fördömer visserligen PLO:s våld och terror men fördömer i samma ordalag Israels aktioner för att sätta stopp för samma våld och terror. Ser herr Palme inte orsak och verkan i sammanhanget? Samma fråga måste jag, herr talman, ställa till fru Jonäng, som talar så vackert om solidaritet och medmänsklighet och som tror att vi skall få Arafats olivkvist att grönska, den som hon själv ansåg vara litet vissen vid hans framträdande. Jag känner fru Jonäng och vet hur djupt hon känner i den här konflikten, och det respekterar jag. Men hur naiv får man vara? Jag är helt med på att vi måste beakta Palestinaarabernas intressen i samband med en lösning av konflikten. Det är inga nyheter. Men Palestinaaraberna är inte bara en fråga om PLO. Hur många bor inte i Jordanien? Hur många bor inte i dag på Västbanken? Tror verkligen de församlade ledamöterna att alla dessa ställer upp bakom PLO:s program? Jag har vid besök på Västbanken vid flera tillfällen träffat åtskilliga ledare för de människor som bor där som inte ställer upp bakom detta program åtminstone inte vid samtal mellan skål och vägg. Kan vi verkligen stå för uppfattningen att PLO är mest representativt för Palestinaaraberna? Har vi över huvud taget, herr Evert Svensson, några bevis för den folkliga förankring man talar om? Statsministern menar att man måste ta fasta på de uttalanden från PLO som antyder en vilja att nå en uppgörelse på fredlig grund. Vilka uttalanden syftar herr Palme på? Var det vad Arafat sade till Er i Alger som ingav statsministern dessa förhoppningar? För i övrigt tror jag inte, och jag har studerat detta mycket noga, att någon kan plocka fram några nyanserade uttalanden från PLO. För såvitt vi inte luras av parollerna om en multirasial stat där, enligt Arafats tal i FN, judar, kristna och muslimer skulle ha lika rättigheter. Det låter vackert, men innebär ju detsamma som att staten Israel skall försvinna. Och vi vet också på vilket sätt Israel skall försvinna. Jag skulle vilja påstå att PLO i vissa sammanhang och framför allt i detta uppträda som en Dr Jekyll och Mr Hyde. Men den som har följt PLO:s hela utveckling kan inte sväva 141 i tvivelsmål om organisationens mål och vilka medel den i första hand vill använda. Tyder för övrigt dådet i Bet Shean, som en av PLO:s grenar i tisdags utförde, på att kompromissviljan och de fredliga tankarna nu skulle ha inställt sig? Utgjorde, jag ställer frågan till de närvarande, Arafats anförande i FN en viljeyttring som kännetecknas av moderation och kompromissvilja? Svaret på dessa frågor, herr talman, är nej. Vad beträffar talet i FN var det väl snarast förvånande att Arafat inte ens vid detta tillfälle försökte maskera sitt primära mål, att Israel skall försvinna. Det är för mig uppenbart att den legitimering som PLO fått nu inte gagnar freden. I hela PLO:s väsen ligger den väpnade kampen. I hela dess historia finns bara våldet som alternativ, inte den politiska lösningen. Genom att låta PLO tala i FN:s generalförsamling har man indirekt ökat organisationens prestige, något som otaliga uttalanden från olika palestinska ledare efter FN-beslutet vittnar om. Genom att dessutom herr Palme offentligt uppträtt tillsammans med Arafat har ytterligare en fjäder odiskutabelt satts i hans hatt. Jag noterar att statsministern inte med ett ord berört de olika frågor som ställts med anledning av sammanträffandet med Arafat. Det kan knappast bero på en slump. Statsministern väljer att tiga ihjäl hela affären. Låt mig bara påtala det märkliga i att — om jag räknat rätt — sex olika frågor mot bakgrund av mötet med Arafat över huvud taget inte kommenterats. Herr Svensson kommenterade dem, men herr Palme gjorde det inte. Ett möte som tveklöst haft inverkan på opinionen här hemma och utomlands. Ett möte som fått de mest skilda tolkningar. Det var ju inte vem som helst som statsministern träffade. Låt mig understryka ytterligare två saker i sammanhanget. För det första nämnde statsministern, som herr Ahlmark framhöll, inte ett ord om Israels rätt att existera i de officiella uttalanden som inströmmat från detta tillfälle. Jag har åtminstone inte kunnat hitta några sådana trots att riksdagens upplysningstjänst hjälpt mig. Det var en brist. Det räcker inte, och där upprepar jag också vad herr Ahlmark sade, att slå fast Israels existens i vår svenska riksdag. Det är just i arabvärlden och just tillsammans med Arafat som den uppfattningen behöver hamras in. För det andra har ambassadör Edelstams olika uttalanden i massmedia givit intryck av en drastisk förändring i den svenska Mellanösternpolitiken. Skulle man enbart gå efter herr Edelstams utsagor, och han är trots allt svensk ambassadör, är Israels existens sannerligen inte någon självklarhet. Herr talman! Det samlade intrycket för mig, och jag talar naturligtvis enbart för mig själv, av den svenska regeringens Mellanösternpolitik innebär en förändring under det senaste året. Röstningen för PLO var där det avgörande. Jag kan dess värre inte påstå att man kan betrakta det som ett olycksfall i arbetet. Herr Palmes uttalanden tillsammans med Jalloud och Boumédienne gör att mönstret blir klarare. Krister Wick mans tal i samband med oktoberkriget 1973, när han underlät att kritisera — Nr 127 Egypten och Syrien för deras angrepp var ytterligare ett tecken på denna Fredagen den nya politik. Om den saken har vi också tidigare diskuterat här i kam 22 november 1974 maren. Herr talman! När jag talar om en viss förändring i regeringens politik Ang. läget i avser jag inte enbart vissa inslag i regeringens uttalanden eller stödet — Mellersta Östern, för PLO i FN. Jag avser därutöver och kanske viktigare frånvaron numera — m.m. av det tidigare spontana stöd som så ofta fanns med i regeringsdeklarationer för Israels rätt att leva. Man får ibland ett intryck av att regeringen på något sätt numera nästa ångrar FN-beslutet från 1947, att det har komplicerat tillvaron och inte på något sätt bidragit till en lösning. Man konstaterar att Israel är en realitet i det här området — det är i stort sett allt — i olika uttalanden. Jag saknar precis som herr Ahlmark det engagemang för staten Israel som vi tidigare har sett så många uttryck för. Herr Svensson i Kungälv sade tidigare att det tragiska är nu att samma FN som 1947 som beslutade om Israels bildande nu sviktar — låt vara med en annan majoritet och ett annat antal medlemmar. Israel har blivit alltmer ensamt, säger herr Svensson. Det är i detta läge som vi röstar för PLO. Det är i detta läge som herr Palmes möte med Arafat skall betraktas. Det är i detta läge som Sverige, tycker jag, borde klarare och oftare ha stött Israel, och inte som nu skett indirekt medverkat till att ytterligare försvaga Israels position. Jag vill inte påstå att Sverige har givit upp Israels sak. Långt därifrån! Men den svenska linjen är nu betydligt mera tvetydig. Att man automatiskt — och att jag gör det — måste koppla detta till den nya energisituationen i världen är ofrånkomligt. Nå, säger någon, det jag här pekar på rör ändå inte så viktiga ting. Det är ju ändå mest fråga om nyanser i uttalanden. Men, herr talman, det är inget bara. Den internationella opinionen har i denna konflikt en utomordentligt stor betydelse. Och den internationella opinionen har bit för bit börjat överge Israel. Startskottet för denna process var oljekrisen, då vi fick se den ene premiärministern efter den andre böja sig för arabstaternas krav på solidaritetsuttalanden. Det var villkoret då för att över huvud taget fortsätta oljeleveranserna. Oljevapnet har betytt otroligt mycket för arabsidan i konflikten. Vetskapen om oljevapnet har också fortsatt att påverka västländernas ställningstaganden i konflikten. Liksom herr Svensson i Eskilstuna vill jag återge en bild från tidningen Economist, snart ett år gammal, där man på sin förstasida hade dåvarande premiärministern Edward Heath brett smilande, och därunder stod: Jag kunde göra vad som helst för olja! Inte minst mot bakgrunden av hans uttalande i konflikten var den bilden mycket träffande. Herr talman! Det finns naturligtvis mycket i statsministerns svar här i dag som jag kan instämma i. Det gäller konstaterandet att Palestinaarabernas problem är ett politiskt problem. Det har det varit från första början, och det är ingen nyhet. Jag instämmer vidare i att ingen verklig 143 lösning är möjlig utan att Palestinaarabernas krav på självständighet och någon form av territorium har uppfyllts. Jag tror det är en realistisk politik att slå fast detta, och det är utifrån de utgångspunkterna vi måste arbeta. Jag vill dock i sammanhanget påminna om att Palestinaaraberna inte kördes över i samband med FN-beslutet 1947. De fick en stat, men denna lösning accepterades inte av arabsidan, och detta territorium slukades sedermera vid angreppet mot Israel 1948 — dels av Israel, dels av arabstaterna. Vi hade aldrig haft en sådan bitterhet och en sådan intensitet i den här konflikten om FN-beslutet från början åtminstone till en del hade godtagits av arabsidan. Vad vi skiljer oss från varandra i är frågan om hur vi skall se på PLO. Jag menar att det är utsiktslöst att söka uppnå en lösning med PLO så länge PLO inte accepterar Israels existens och så länge organisationen uteslutande vill använda våld och terror för att uppnå sina syften. Men, säger någon, de vill ju bara uppnå lika rättigheter för alla i området, de talar ju om den multirasiala staten. Ja, men vi vet alla vad den lösningen innebär. Den är detsamma som att Israel försvinner från kartan, att judarna berövas ett hem dit de kan undfly förföljelse och förtryck i andra delar av världen, en förföljelse och ett förtryck som historien dess värre varit och ännu är full utav. Tankarna om att PLO på något sätt skulle moderera sina ståndpunkter genom legitimitet och status är för mig orealistiska tankar, ja direkt farliga tankar. Till sist, herr talman, vill jag naturligtvis också uttrycka min förhoppning att tiden skall arbeta för en lösning av denna tragiska konflikt, en lösning som garanterar båda sidor frihet, trygghet och oberoende. En sådan lösning förutsätter kompromisser, den förutsätter också en dialog. Men för att den dialogen skall vara en dialog av verkligt slag krävs att terrorn och våldet upphör att vara den ena sidans uteslutande argument. Dialogen kan och får inte föras om dess enda syfte skall vara Israels avrättning.